Herr talman! Vid det här tillfället skulle vi ha diskuterat och tagit ställning till ett nytt bostadsfinansieringssystem. Men något sådant förslag har vi inte fått från regeringen att ta ställning till. Enligt vad regeringen har utlovat skulle ett sådant förslag underlätta för bostadskonsumenterna och staten, dvs. skattebetalarna, att klara de finansiella åtagandena i boendet i samband med skatteomläggningen. Ett nytt finansieringssystem skulle göra det möjligt för alla att med bibehållen trygghet i boendet klara av skatteomläggningen. På onsdag nästa vecka sätts det nya skattesystemet i sjön. Den skattereformen innebär dramatiskt höjda boendekostnader för alla boende. Men något förslag till nytt finansieringssystem som visar hur bostadssektorn skall klara dessa ökade bördor utan att många kommer i kläm finns alltså fortfarande inte. Det är mycket olyckligt och kommer att förorsaka många boende stora problem. Oron växer. Ingen vet vad som kommer att gälla för dem när det gäller boendet. Många funderar med all rätt på om de över huvud taget kommer att ha råd att bo i framtiden. Vad är det då egentligen som gör att i första hand regeringen men nu också folkpartiet misshandlar bostadssektorn på det sätt som nu sker? Under hela processen med framtagandet av skattereformen har bostadssektorn misshandlats. Under utredningsskedet var ansträngningarna från majoriteten hela tiden ensidigt inriktade på konstruktionen av skatteskalor och skattesänkningarnas storlek. Betydligt mindre intresse ägnades åt att finna en rättvis finansiering. Detta förhållande har för bostadssektorn inneburit att någon avvägning inte gjorts emellan hur stor andel av finansieringen som bostadssektorn kan tåla utan att de sociala målen går förlorade och grundtryggheten för de boende äventyras. Det var först när skatteutredningarna slutförts som boendekostnadsutredningen tillsattes och började arbeta. Den fick uppgiften, att utifrån skatteutredningarnas givna finansieringskrav efter några hektiska sommarmånader redovisa förslag om hur denna finansieringsbörda skulle fördelas på de olika boendekategorierna och om hur de mest flagranta orättvisorna om möjligt skulle mildras. Detta visade sig självfallet inte vara möjligt. 9” Något samlat bostadspolitiskt reformförslag redovisas därför heller inte i förslagen till skatteomläggning från regeringen. Sedan dess har skatteöverenskommelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet tillkommit. Den innebär ytterligare högre boendekostnader. Kostnaden för en normaltrea i nyproduktionen ligger nu i vissa fall på uppemot 6 000 kr. i månaden. Det faktum att skatteomläggningen medför dramatiskt ökade boendekostnader och att ett förslag om bostadsfinansieringssystem saknas innebär att problemet för stats n med de snabbt växande bostadssubventionerna finns kvar. För 1990/91 ökar räntebidragen med 5 miljarder. Sammantaget tangerar nu samtliga subventioner för boendet 50-miljardersgränsen. De boende riskerar därmed att i framtiden successivt få kraftigt försämrade räntestöd för sina bostadslån. Det utlovade investeringsbidraget, som skulle neutralisera den fördubblade byggmomsen, saknas det fortfarande förslag om. Fastighetsskatten skärps ytterligare för 1991, men vad som händer därefter vet vi ingenting om. Basen för skatten — taxeringsvärdet — skall utredas vidare. Alla boende får tills vidare sväva i ovisshet om framtiden. Betyder förslaget om utredning om taxeringsvärdets utformning t.ex. att ni från folkpartiet och socialdemokratin nu är beredda att övervältra ännu mer av boendekostnader på dem som bor utanför storstadsområdena? Till det här kommer den svåra bostadsbristen, främst i storstadsområdena, och kraftiga kostnadsökningar i byggandet rent allmänt. Herr talman! Kan det bli mycket värre? Det är verkligen inte för mycket att påstå att ett kaotiskt tillstånd nu har åstadkommits på svensk bostadsmarknad. Det verkar nästan som om skatteöverenskommelsen varit inriktad på att se till att inte alla skall ha råd att bo i framtiden. Jag måste fråga: Vad är det som gör att socialdemokraterna helt har övergivit den sociala bostadspolitiken, som varit brett förankrad och som varit ett välkänt kännemärke för svensk efterkrigspolitik? Känner inte folkpartiet något ansvar för följderna för de svaga på bostadsmarknaden av den orättvisa finansiering av skatteomläggningen som ni aktivt medverkat till att föra igenom i Sveriges riksdag? Den linje som socialdemokraterna och folkpartiet har valt är mer rundgång med ökade skatter och bidrag. Där försvinner marginaleffekterna inte på något sätt; de flyttas bara över från rika till fattiga. Från centerns sida har vi valt den motsatta vägen, att minska rundgången. Vi vill hålla nere kostnaderna för boendet för att alla skall ha råd att bo. Det är en helhetssyn på boendet med den utgångspunkten som vi måste skapa och inte den villervalla som vi nu har fått. Från centerns sida föreslår vi en finansiering av skattereformen som innebär 6 miljarder lägre skatt på boendet jämfört med de förslag som nu föreligger. Jag skall inte gå mer in i detalj än så i redovisningen av vårt förslag. Men vad jag vill peka på är att det inte saknats en konkret alternativ strategi och alternativa förslag i framarbetandet av skattereformen på boendets område som de som önskat en rättvis boendebeskattning hade kunnat ansluta sig till. Sedan flera år, i mycket god tid innan skatteutredningarna bör jade sitt arbete, har vi från centerns sida krävt en bostadspolitisk översyn. just för att se vad bostadssektorn skulle tåla av ökade kostnader som bidrag till skatteomläggningens finansiering. Men de förslagen har varje år avvisats av riksdagsmajoriteten. Därför befinner vi oss nu i den svåra bostadspolitiska situation som vi gör. De förslag som vi nu har att ta ställning till i betänkande 21 är starkt avgränsade och berör räntebidragen och bostadsbidragen för 1991 plus ytterligare några motionsyrkanden och ett förslag från riksdagens revisorer. När det gäller räntebidragen vid nyoch ombyggnad föreslås att de skall reduceras med 1,8 miljarder kronor. Från centerns sida godtar vi nivån, men konstruktionen som föreslås gör att kostnaderna i nyproduktionen blir för höga. Vi föreslår en annan upptrappningsmodell som gör att kostnaderna i nyproduktionen hålls på en lägre nivå, så att nyproduktionen inte riskerar att avstanna. Hur vår upptrappningsmodell ser ut mer i detalj framgår närmare av reservation nr 13. Vi anser vidare att de garanterade räntorna vid ombyggnad nu bör sänkas och sättas lika med nybyggnadslåneräntan. Skälet är att undvika ryckigheten i bostadspolitiken. En sådan åtgärd är nu nödvändig för att hålla byggsysselsättningen på en jämn nivå när nybyggnadsverksamheten börjar avta i vissa regioner. Med mindre snabba kast i planeringen av byggnadsverksamheten kan vi hålla nere kostnaderna. Från centerns sida återkommer vi med ett förslag om ett enklare och mera kostnadskänsligt lånesystem. Dagens lånesystem är krångligt och svåröverskådligt. Det stimulerar inte heller den enskilde att engagera sig för att hålla kostnaderna nere. Vi vill forma låneregler som gör att den enskilde själv kan påverka kostnader och kvalitet i sin egen boendemiljö. Ett sådant system skapas genom att erbjuda en bassubvention — lika för alla — till en normalbostad, där låt oss säga 125 kvadratmeter boendeyta är lånegrundande. Vill den enskilde välja en yta och standard som betyder dyrare lösning, skall det vara möjligt — men kostnader som går utöver normal bostad får då finansieras av den enskilde på annat sätt än med statliga lån. Vi vill värna valfriheten. Vi vill att alla skall ha råd med bra baskvalitet. Principerna för ett sådant lånesystem finns närmare beskrivna i reservation nr2. Med det nu anförda har jag kommenterat innehållet i centerreservationerna 2, 4, 7, 9, 11 och 13 och som jag här vill anmäla att centerns riksdagsgrupp står bakom. Med hänvisning till den nu tillämpade yrkandeordningen yrkar jag endast bifall till reservation nr 11. Övriga centerreservationer kommer Birger Andersson att kommentera senare i debatten. Slutligen vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i de moment där det inte föreligger några centerreservationer.

Herr talman! Det är inte så ofta jag kan inleda ett anförande med att till stora delar instämma i vad utskottsordföranden har sagt, men jag kan göra det den här gången med desto större glädje. Bostadspolitiken fungerar dåligt. Det är en sektor som kännetecknas av köer, bristande valfrihet, krångel och byråkrati, höga skatter, stora subventioner och snabb kostnadsökning. Denna situation beror inte på slumpen eller olyckliga omständigheter. Den är resultatet av att socialdemokraterna bedrivit en misslyckad bostadspolitik. Vi moderater har under många år kritiserat den förda politiken. Socialdemokraterna har dock envetet motsatt sig nödvändiga reformer. Det spelar ingen roll om bostadsministern hetat Gustafsson eller Lönnqvist eller om vi här i kammaren diskuterat med Oskar Lindkvist eller Magnus Persson. På grund av den snabba ökningen av kostnaderna för de generella subventionerna tvingades dock regeringen till slut att tillsätta en särskild utredning — boendekostnadsutredningen — under ledning av statssekreteraren Bengt Owe Birgersson. Utredningen presenterade sina förslag förra hösten. I budgetpropositionen uttalade Ulf Lönnqvist att ett förslag till ändrad bostadsfinansiering skulle läggas på riksdagens bord under våren. Så fick vi proposition 144 för några veckor sedan. Men där finns inget förslag till grundläggande förändringar. Däremot framhöll bostadsministern att ett förslag kommer, och i olika uttalanden har sagts att proposition skulle föreläggas riksdagen innan vårsessionen slutar. För någon vecka sedan stod det klart att det inte blir någon proposition nu. Skälet sägs vara att inget annat parti vill utlova sitt stöd till propositionen. En tydligare illustration av socialdemokraternas totala misslyckande inom bostadspolitiken är svår att finna. Det skulle i så fall möjligen vara att bostadsministern inte är anmäld till dagens debatt och inte ens är i kammaren. Vi moderater har ofta framhållit nödvändigheten av fasta spelregler när det gäller bostadspolitiken. Det får inte förekomma hastiga förändringar som dramatiskt förändrar villkoren för berörda parter. Bostadskonsumenter, fastighetsägare, byggare, kommuner och myndigheter har alla behov av att veta hur bostadspolitikens framtid skall te sig. Oavsett vilken uppfattning i sak remissinstanserna gav uttryck för vad gäller Birgerssons utredning var man överens om att förslagen skulle kräva en längre övergångstid än vad utredningen räknat med. Om den uteblivna propositionen skall tolkas som att socialdemokraterna nu har spolat Birgerssons förslag vet jag inte, men det är en fråga som vi förväntar oss ett svar på av Magnus Persson under dagens debatt. Moderata samlingspartiet har klart och entydigt sagt nej till Birgerssons förslag. Enligt detta skall det nuvarande subventionssystemet avskaffas i ett enda slag. För att exempelvis småhusägare skulle ha råd att betala de högre räntekostnaderna skulle de erbjudas att låna till räntan. Skulden för bostaden skulle fortsätta att öka i upp till 20 år. Förslaget skulle undergräva förutsättningarna för det långsiktiga sparande som amorteringar på egna hus innebär. Den redan i dag låga rörligheten på bostadsmarknaden skulle minska ytterligare. Nyproduktionen av hus skulle troligen minska drastiskt. På grund av att socialdemokraternas skatteuppgörelse med folkpartiet inte innebär någon samtidig sänkning av skattetrycket skulle än fler människor än i dag tvingas bli beroende av bostadsbidrag. En redan illa fungerande bostadsmarknad skulle bli än sämre. Från moderat sida kommer vi att motarbeta en sådan utveckling. Herr talman! Moderata samlingspartiet har i flera motioner utförligt redo visat hur nuvarande lånesystem bör förändras i grunden. Därför avstår jag nu ifrån att belysa detta utan hänvisar till reservation 1. I avvaktan på den proposition som vi alltså inte vet om eller när den kommer behandlar vi nu den årligen återkommande propositionen om engångsupptrappning av den garanterade räntan. I våra motioner har vi föreslagit att räntebidragen bör avskaffas för hus byggda före 1975. Så gör vi även nu. Skälet är att dessa hus har subventionerats i minst 15 år och att kvarvarande subventioner är förhållandevis små. Den garanterade räntan i hyresoch bostadsrättssmåhus ökar i dag årligen med 0,25 26 jämfört med 0,5 26 för egnahem. Den stora skillnaden i upptrappningstakt går inte att motivera. Vi föreslår därför att den garanterade räntan för hyreseller bostadsrättshus årligen höjs med 0,35 26. Det leder till att subventionerna avvecklas snabbare än i dag utan att för den skull medföra annat än måttliga höjningar av boendekostnaderna. Det är vidare så att hyresoch bostadsrättssmåhus har en ingående garanterad ränta på 2,4 96. Enligt propositionen skall denna nu höjas till 3,4 96. Det skall dock jämföras med att den ingående räntan för småhus med äganderätt uppgår till 4,9 96. Enligt vår uppfattning skall alla småhus ha samma ingående ränta oavsett upplåtelseform. Motivet för våra förslag är vår grundsyn att det skall råda neutralitet mellan de olika upplåtelseformerna. I dag finns ingen neutralitet. Ett slående bevis för att så är fallet är att flertalet av alla småhus som byggs i dag upplåts med hyreseller bostadsrätt. När det gäller gruppbyggda småhus har äganderättens andel sjunkit till ett par procent. En rad olika undersökningar visar att människorna helst vill äga sin bostad. Att hyresoch bostadsrätten kommit att bli dominant även på småhusmarknaden beror inte på att konsumenterna så önskar utan helt på att socialdemokraterna genom att snedvrida konkurrensförutsättningarna omöjliggjort för allt fler människor att välja den upplåtelseform de vill ha, nämligen äganderätt. Herr talman! Vi moderater avvisar regeringens förslag vad gäller bostadsbidragen. Det är förvisso så att de inkomstprövade bostadsbidragen har en viss betydelse för i ekonomiskt hänseende hårt drabbade familjer. Regeringens förslag innebär dock att det blir svårare för de flesta barnfamiljer att själva förbättra sin ekonomi. Det beror på de marginaleffekter som finns inbyggda i systemet. Enligt vår uppfattning bör en plan utarbetas för hur bostadsbidragen för merparten av bidragstagarna gradvis skall ersättas med andra åtgärder, så att barnfamiljer som betalar skatt normalt inte skall behöva uppbära inkomstprövade bostadsbidrag. Att regeringen föreslår utökade bostadsbidrag och att bidragen skall nå fler grupper är naturligtvis inget annat än ett bevis för att socialdemokraterna inser att deras skatteoch familjepolitik tvingar fram ett ökat bidragsberoende. Herr talman! Moderata samlingspartiets uppfattning i de frågor i betänkandet som jag inte har tagit upp i detta inlägg framgår av våra olika reservationer. Dessa ligger naturligtvis fast. För att förenkla kommande votering nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1. Jag vill dock redan nu framhålla att om andra talare kommer att yrka bifall till reservationer under mom. 5, 12, 17 och 39 avser jag att återkomma med bifallsyrkande även till våra reservationer 10, 20, 29 och 54.

Herr talman! Det har framförts önskemål om att vi eventuellt skulle försöka korta ned våra anföranden. Jag gör ett litet försök, men jag lovar inte att så blir fallet. Riksdagen har av regeringen tidigare lovats en proposition under våren med förslag om ett nytt bostadsfinansieringsförslag. Senast slogs detta fast i den reviderade propositionsförteckningen daterad den 1 mars 1990. Nu har dock ingen sådan proposition kommit riksdagen till handa, vilket delvis ändrar förutsättningarna för den debatt som ursprungligen planerades för i dag. Några motioner har dock väckts, de flesta under den allmänna motionstiden, där förslag tas upp som borde innefattas i ett nytt bostadsfinansieringsförslag. Jag vill inledningsvis lyfta fram en viktig fråga som folkpartiet har tagit upp i motioner om bostadspolitiken, nu senast i en kommittémotion i januari månad. Det gäller det sätt på vilket länsbostadsnämnderna i dag arbetar med den s.k. kostnadskontrollen. Det låga bostadsbyggandet beror till viss del på att länsbostadsnämnderna inte beviljar bidrag till bostäder om byggkostnaderna anses för höga. Motivet är att denna priskontroll anses medverka till att kostnaderna hålls nere. Vi i folkpartiet tror inte att det med administrativa regleringar är möjligt, annat än möjligen på mycket kort sikt, att hålla byggkostnaderna nere. Den främsta effekten av kostnadskontrollen är sannolikt att bostadsbyggandet blir lägre än vad det annars skulle ha blivit. Kostnadskontrollen tvingar också fram ändrade byggplaner, vilket är fördyrande. Den är stelbent och förhindrar lösningar som kan vara billigare på sikt. Sannolikt hindras också kreativa och spännande lösningar och inte minst kvaliteten, genom det sätt på vilket länsbostadsnämnderna nu stryper byggandet. Kostnadskontrollen bör därför enligt vår mening avskaffas. Räntebidragen skall dock kunna vara begränsade, genom att de utgår från ett schablonmässigt framräknat belopp. Det är upp till byggherren själv att på den öppna marknaden finansiera kostnader som överstiger schablonbeloppet. Staten kan alltså på detta sätt deklarera till hur stor del man är beredd att finansiera byggande. Herr talman! I och med förslaget till ett nytt skattesystem förändras räntebidragen 1991 för nyoch ombyggnad, genom att den garanterade räntan höjs. Folkpartiet står som bekant bakom detta förslag, som är en del i genomförandet av en viktig reform för sänkandet av marginalskatterna i vårt land. Detsamma gäller förslaget om bostadsbidrag till barnfamiljerna för 1991. Jag vill nu passa på att yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan i betänkandet. Jag går nu över till att kommentera de reservationer som folkpartiet står bakom. I reservation 37, som är gemensam för folkpartiet och moderaterna, tas frågan om fortsatt förvärvslagstiftning upp. De invändningar som riktades mot de s.k. förvärvslånen från företrädare från folkpartiet och moderaterna redan i samband med att lånen infördes våren 1987 kan enligt folkpartiets mening i allt väsentligt fortfarande resas. Långivningen är dels prisdrivande, dels behäftad med marginaleffekter. Vad som behövs för att ge alla barnfamiljer möjlighet att välja en bostad efter sina behov är därför i stället mer generella insatser, som kommer alla barnfamiljer till del. Folkpartiet har också lagt fram sådana förslag även på områden som ligger utanför bostadsutskottet. Det finns också en reservation om avveckling av hyresrabatter, återflyttningsbidrag och nybyggnadsbidrag. Denna reservation är gemensam för folkpartiet, moderaterna och centern. När förslag om införande av såväl hyresrabatterna som återflyttningsbidragen och nybyggnadsbidragen förelades riksdagen riktades starka invändningar mot detta i motioner, inte minst från folkpartiet. Vad som i dessa motioner anförts gäller även nu. Det finns inga påtagliga tecken på att de aktuella stödformerna på något avgörande sätt skulle ha påverkat de obalanser som finns på dagens bostadsmarknad. Vad som behövs för att komma till rätta med dessa problem är inte nya typer av subventioner utan åtgärder av ett betydligt mera grundläggande slag. Subventionerna är enligt min mening dessutom pådrivande för att höja kostnaderna och minska priskänsligheten på bostadsmarknaden. I reservation 42, som också är gemensam för folkpartiet, moderaterna och centern, tas avvecklingen av ungdomsbostadsstödet upp. Enligt vår mening är ungdomsbostadsstödet ännu ett exempel på hur regeringen genom stimulanser och punktinsatser försöker komma till rätta med grundläggande obalanser på bostadsmarknaden. Ungdomsbostadsstödet har knappast inneburit att några nya lägenheter tillkommit. Vad som behövs i stället är också här genomgripande åtgärder som ger verkliga förbättringar och som innebär att grunden läggs för en bostadspolitik med en helt ny inriktning, där man också skapar fler bostäder. Herr talman! Jag vill också kommentera riksdagens revisorers granskning av ROT-lånen. Den kritik som framförs av revisorerna avseende ryckigheten i genomförandet av bostadsförbättringsprogrammet finner vi i folkpartiet i huvudsak vara berättigad och välmotiverad. Bostadsförbättringsprogrammet led från början av en rad allvarliga svagheter. Programmet saknade samband med andra stadsförnyande åtgärder. Utformningen av stödvillkor m.m. har ofta medfört mycket mer genomgripande ombyggnader än exempelvis hyresgästen har efterfrågat. Ofta har de betecknats som lyxsaneringar. Kraven på bostadssubventioner har ökat och utvidgats till att även gälla det löpande underhållet. Vidare har inriktningen på programmet vid flera tillfällen inneburit att regeringen sett sig tvungen att drastiskt ändra stödvillkoren och införa olika former av rambegränsningar m.m. Som revisorerna framhåller har en sådan kortsiktig och inkonsekvent politik givetvis inneburit problem för de olika aktörerna på bostadsmarknaden. Som framhållits i en motion från folkpartiet, Bo55, borde bostadsförbättringsprogrammet redan från början ha givits en annan inriktning. Bostadsförnyelsen skulle ha skett efter en mer långsiktig och hållbar strategi och inte styras av olika administrativa begränsningar. Utgångspunkten för förnyel searbetet borde därför vara att ombyggnader skall ske men med varsamhet och med större hänsyn till de boendes önskemål. I reservation nr 53, som bygger på en motion som är gemensam för folkpartiet och centerpartiet, föreslår vi införandet av s.k. skattebefriade reparationsfonder. Man kan här göra en kort historisk tillbakablick och se på den s.k. tapetreformen, som infördes under borgerlig regering. I och med den fick många hyresgäster utöva ett praktiskt inflytande på underhållet av den egna lägenheten. Som påpekas i reservation 53 har detta i princip gällt för de hyresgäster som bor i de allmännyttiga bostäderna. På grund av reglerna för beskattning av privatägda hyresfastigheter finns där inte den möjligheten. Vi i folkpartiet anser att alla hyresgäster som så önskar bör få möjlighet att utöva ett inflytande över sitt boende genom s.k. hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. En förutsättning för detta är sannolikt att lagstiftningen förändras för de privata hyresfastigheterna. Vi föreslår i reservationen att en sådan förändring skall ske. Herr talman! Jag vill också ta upp formerna för bostadsförbättringsprogrammet. I en reservation, nr 49, som folkpartiet har fogat till betänkandet tar vi upp formerna för bostadsförbättringsprogrammet. Det har också tagits upp i den motion, Bo55, som jag tidigare nämnde. I denna utvecklas frågan om stödet för bostadsförbättringsprogrammet. Bostadsförnyelsen bör ske med stor varsamhet och med hänsyn till de boendes önskemål, som vi här tidigare har slagit fast. För att ge berörda hyresgäster större möjlighet att påverka omfattningen av en ombyggnad bör därför hyresgästintyg utfärdas av de boende och inte av hyresgästorganisationen. Ombyggnader inne i en lägenhet förutsätter normalt att lägenhetsinnehavaren ger tillstånd. Jag vill också yrka bifall till förslaget i reservation nr 49 om att räntestöd för underhåll av miljonprogrammets årgångar skall avskaffas och att rambegränsningar fortsättningsvis inte skall användas för att styra ombyggnadsverksamheten. Det bör därför ankomma på regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om förändringar i denna riktning. Herr talman! Folkpartiet står självfallet bakom samtliga reservationer som vi har fogat till detta betänkande, men jag kommer enbart att begära rösträkning på reservationerna nr 53 och 49. Jag vill slutligen något kommentera Agne Hanssons anförande. Jag tycker att Agne Hansson i sitt anförande på ett oerhört sätt svartmålade de förslag som skattereformen innebär för de boende. Det förefaller nästan som om de besparingsförslag som centern lägger fram knappast skulle beröra hushållen, utan detta är någonting som helt passerar förbi. Om jag är välunderrättad kommer man på måndag att ha en presskonferens på finansdepartementet där man granskar de olika förslag som har lagts fram med anledning av skattereformen och då även centerpartiets förslag. Det skall bli intressant att se vad de beräkningarna går ut på. Om man genomför denna stora och omfattande skattereform innebär det, Agne Hansson, en skattesänkning i storleksordningen 86 miljarder kronor. Därtill kommer att man går in med stöd i form av bostadsbidrag, barnbidrag och KBT. De kostnader som genom skattereformen läggs på bostäder upp går, om man räknar högt, till ca 27 miljarder. Då måste väl pengarna däremellan komma det stora flertalet av hushållen till handa? Jag finner därför att den beskrivning, som jag skulle vilja beteckna som en svartmålning, som Agne Hansson här gav över hur skattereformen drabbar de boende, är fullständigt orealistisk.

Fru talman! Erling Bager betonade att han skulle korta ned sitt anförande i debatten, och det är naturligtvis vällovligt. Jag kan förstå att det kanske finns andra skäl än tidsmässiga att inte ta upp en längre debatt när det gäller folkpartiets agerande i skattefrågan. Även jag skall försöka vara kortfattad och begränsa mig till en replik. Detta är inte någon svartmålning, Erling Bager. Självfallet kommer en sådan här skattesänkning många till del. Erling Bager kommenterade egentligen inte mina frågor på en enda punkt. Är det t.ex. liberal folkpartipolitik att i det gap som Erling Bager beskrev lägga in ungefär 10 miljarder i rundgång, med ökade indirekta skatter och ökade bidrag? Är det liberal politik? Det trodde inte jag. Känner ändå inte även folkpartiet ett ansvar för att det på riksdagens bord inte finns något finansieringssystem som rättar till de värsta snedsitsarna i fråga om bostadssektorn? Sedan denna skattekarusell började — och den karusellen har ju ni från folkpartiet verkligen drivit på, i varje fall när det gäller att se till att marginalskattesänkningarna blir så stora som möjligt — har nämligen bostadskostnaderna ökat med 40 96. Med 40 90! Känner då inte folkpartiet något ansvar för att nu i efterhand ändå försöka rätta till litet av detta? Eller är det kanske så att ni i folkpartiet tycker att den nuvarande belastningen, utan ett nytt finansieringssystem och utan ett investeringsbidrag som kompenserar byggmomsen, är en rätt avvägd belastning på bostadssektorn? Detta gör alltså att den 40-procentiga ökningen blir ännu större.

Fru talman! Jag vill hävda att Agne Hansson överdriver siffrorna, att det finns stora summor som flyttas över på hushållen via skattereformen. Jag upprepar på nytt att om man sänker skatterna med 86 miljarder och om man maximalt kan räkna med att bostäder drabbas av 27 miljarder, då kommer en stor del av detta att återgå till flertalet av hushållen. Det finns dock en grupp som kan ha det ganska besvärligt, nämligen de allra mest lågavlönade. Med hänsyn till dessa grupper är den rundgång som Agne Hansson tog upp berättigad under en övergångsperiod. Att bostadsbidragen nu höjs i samband med reformen är viktigt för de människor som inte ligger i sådana inkomstklasser att de tjänar lika mycket på skattereformen som de som har högre inkomster. Då har ändå bostadsbidragen den fördelen att man kan rikta dem till de människor som befinner sig i de lägre inkomst grupperna. Därigenom kan man få ett stöd som kompletterar skattereformen i den övergångsfas som blir aktuell. Genomför man en sådan här stor marginalskatteförändring, dvs. en mycket stor och genomgripande reform, är det självklart att det blir fråga om en väldigt stor apparat. Det är då viktigt att man under övergångstiden försöker att vidta sådana åtgärder. Det är därför viktigt att rundgången i den delen nu finns med. Sedan får man se över detta längre fram. Låt mig slå fast att grunden för det skattesystem som folkpartiet har varit med att driva fram är den skattereform som kommer att främja arbete, sparande, nyföretagande, utbildning och en mer rättvis beskattning. Många ekonomer har uttalat sig för att skattereformen i allt väsentligt är rätt och leder till de insatser som är viktiga för samhället. Jag har tidigare upplevt att det även bland de partier som inte har varit med hela vägen i arbetet med skattereformen har funnits en stor värdegemenskap när det gäller det som skattereformen för fram. Fru talman! Jag är ganska säker på att om vi står här om några år och debatterar skatteoch bostadsfrågor, kommer inte Agne Hansson att då förorda att vi skall gå tillbaka till det skattesystem som vi har nu — ett skattesystem som den nyss avgångne finansministern betecknat som både ruttet och perverst.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det är viktigt med en marginalskattesänkning. Den har vi inte sagt nej till. Det är tvärtom angeläget med ett nytt skattesystem. Men vad vi från centern säger är att det måste finnas en rättvis finansiering av den, inte en finansiering som belastar nödvändighetsvaror, boende och mat, på ett sådant sätt att de som har lägst inkomster kommer att få det ekonomiskt väldigt mycket svårare. De måste ha de här nyttigheterna, och får då högre kostnader. Vi får se över detta litet längre fram, säger Erling Bager, när vi nu har satt den här rundgången i system. Jag vill då fråga: Hur, och på vilket sätt? Skall rundgången ökas ytterligare, eller skall man göra på något annat sätt? Är inte ändå detta, Erling Bager, ett misslyckande? Har ni inte hamnat helt snett i finansieringen när ni tvingas att ta till bidrag och öka dem med 2 miljarder kronor och dessutom kraftigt öka barnbidragen? Är inte detta bevis nog för att ni har misslyckats? När det sedan gäller centern och skattereformen, Erling Bager, behöver vi i centern inte förlita oss på finansdepartementet, vilket tydligen folkpartiet måste göra. Vi kan räkna själva. Vårt förslag innebär 6 miljarder kronor lägre beskattning på bostadssektorn med samma marginalskattesänkning som i det nuvarande förslaget.

Fru talman! Det finns en skillnad mellan förslaget från centerpartiet och folkpartiförslaget, som ju regeringen står bakom, och det är att vårt förslag kommer att bli verklighet. Det kommer att genomföras och dess finansiering kommer också att prövas. Jag tycker att centerpartiet vill vara med litet grand när det gäller de positiva sakerna i reformen och gärna smiter ifrån finansieringen. Det kan ju vara intressant att se hur andra parter beräknar finansieringen för centerförslagen än centern. Det som betecknas som rundgång rör sig om 1,5 miljarder kronor. Jag tyckte att Agne Hansson nämnde 2 miljarder, men det rör sig om 1,5 miljarder kronor för bostadsbidragens höjning. Det är viktigt att höja bidragen för dem som har låga inkomster i ett övergångsskede. Därutöver har vi i folkpartiet tidigare sagt, och säger nu, att vi vill se på andra former att stödja barnfamiljer. Det gäller vårdnadsbidrag, bostadsbidragen och barnbidragen. Riksdagen fattade också ett beslut om barnbidragen för två veckor sedan, om jag minns rätt. Det är också en viktig del i stödet till barnfamiljerna. Jag anser att det förslag som nu ligger är ett viktigt förslag. Det innebär att de allra flesta hushåll i detta land kommer att få mer pengar att röra sig med. Det är ett förslag som har en avvägning med låglöneprofil.

Fru talman! Bostadspolitiken med dess regleringar, subventioner och en viss förmyndarmentalitet behöver saneras. Den är lika sjuk som husen, om jag får uttrycka mig litet drastiskt. Betänkandet om räntebidrag och bostadsbidrag innebär ett vattentrampande i avvaktan på den sedan länge aviserade och ständigt uppskjutna regeringspropositionen om ny bostadsfinansiering. Som vi i miljöpartiet påpekade i ett särskilt yttrande har detta inneburit att vi avvaktat med motioner i ämnet. Jag skall inte sura över den dröjande regeringspropositionen, utan i stället återkomma i slutet av mitt anförande med ett konstruktivt förslag. De aktuella ändringarna i bostadsbidrag och räntebidrag innebär egentligen enbart anpassningar till skattereformens effekter, effekter som får bäras — som vi uppfattar det — i huvudsak av låginkomsthushåll. Jag vill med anledning av vad som hitintills har sagts här i debatten framhålla att det finns tre partier — vänsterpartiet, centern och miljöpartiet — som i olika sammanhang kraftfullt brukar föra fram ett miljöengagemang i sin politik. Det förefaller som att det är just dessa tre partier som också står som garanter för demokratiska värden, nämligen att behålla en socialt godtagbar bostadspolitik. Vi formerar uppenbarligen ett ett mothåll när vi nu ser en liberaldemokratisk medelklasskattereform genomföras. Detta kan vara en intressant notis i kanten. Vår grundinställning till bostadbidragen är att de bör utvecklas till ett allmänt bastillägg. I en motion föreslår vi direkt en breddning av bostadsbidraget till ett bastillägg. Utformningen innebär en merkostnad för statskassan på 0,5 miljarder kronor. Bastillägget föreslås utgå med ett fast belopp med 1 500 kr. för hushåll med ett barn, 1 825 kr. för tvåbarnshushåll och 2 150 kr. för trebarnshushåll. I en enskild miljöpartimotion föreslås även en översyn av flerbarnsfamiljernas ekonomi efter den stora skattereformen. Vi stöder kravet på en sådan översyn. För bostadskostnader över 2 500 kr. ökar bastillägget enligt vårt förslag med 50 20 av bostadskostnaden upp till samma övre hyresgränser som föreslås i propositionen. Vår bidragskonstruktion innebär att hushåll kan överväga att bo billigare utan att tappa bidrag. Vi tror att detta har en positiv effekt och minskar inlåsning i boende i överstora lägenheter. Boverkets utvärdering av försöksverksamheten med statligt stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem visar att den har haft en positiv effekt. Tre eller flera personers hushåll har i många fall kunnat flytta till trerummare på 80 m? till lägenheter med fyra eller upp till sex rum. Eftersom man bl.a. i boendekostnadsutredningen talar om neutralitet mellan upplåtelseformer finns det anledning att ge stöd även vid köp av bostadsrätt. Detta bör dock kopplas till krav på avtal om hembud på bostadsrätten. I betänkandet behandlas även ett förslag från riksdagens revisorer om en översyn av stödet och forskningen kring bostadsförbättringar. Vi instämmer i allt väsentligt i revisorernas kritik, vilket framgår av vår reservation 52. Fru talman! Bostadsekonomin har hamnat i fokus i debattfloden utanför riksdagen. Förutom Birgerssons förslag till ny bostadsfinansiering finns en rad analyser av bostadspolitiken. De flesta pekar på behoven av en större marknadsanpassning av bostadssektorn. Sociologen Gunnar Olofsson har under den eggande titeln ”Bostadskarriären som förmögenhetsmaskin” i en departementsutredning stuckit ut hakan och diskuterar utförsäljning av halva allmännyttan. Detta skulle innebära en omfördelning av 120 miljarder till de f.d. hyresgästerna, som därmed skulle få del av denna lukrativa bostadskarriär. Men samtidigt antar Olofsson att priset på bostadsrätter skulle sjunka med upp till en tredjedel, vilket således skulle innebära en utjämning av de sjukligt upptrissade bostadspriserna i storstäderna. Tanken är väl värd att pröva i hängmattan i sommar, skulle jag kunna tänka mig. Det finns egentligen inte någon anledning att sätta upp olika upplåtelseformer mot varandra. De stora politiska problemfrågorna får efter hand ofta parlamentariskt sammansatta arbetsgrupper, tillsatta på regeringens initiativ. Som exempel kan nämnas bl.a. miljöavgiftsutredningen, livsmedelspolitiska arbetsgruppen, vars förslag har avhandlats här tidigare under dagen, och försvarskommittén. Jag har funderat över om det inte är dags att vi får en bostadspolitisk arbetsgrupp. Vi skulle kunna kalla den BAG med tanke på alla de trashankar i New York som går omkring med en ”bag” och inte har någon bostad eller med tanke på den upptrissade oro som uttrycks på ett sådant olyckligt sätt som t.ex. ockupationen på Folkungagatan, som nyligen avvecklades så brutalt. Regeringen behöver förankra de stora förändringar som krävs inom bostadsfinansieringen. Att lägga fram en proposition i höst utan parlamentariskt förarbete kan visa sig olyckligt. Vi ser i den allmänna debatten att det kanske finns öppningar för breda politiska lösningar inom den ekonomiska bostadspolitiken. Vi i miljöpartiet de gröna är beredda att ta ansvar för ett sådant arbete. Jag uppmanar således regeringspartiets företrädare och regeringen att fundera över förslaget att tillsätta BAG — en bostadspolitisk arbetsgrupp. Jag vill slutligen säga att jag för att visa ett gott humör avstår från att yrka bifall till speciellt de hjärtekära reservationerna 19, 39 och 52. Därmed vill jag också visa en öppenhet för en mer bostadspolitiskt inriktad arbetsgrupp. Vi behöver en sådan. Tidigare i diskussionerna under våren i bostadsutskottet yrkade jag på att vi skulle ha en bred bostadspolitisk debatt. Jag har efter hand insett att det var ett tokigt yrkande. Vad jag skulle ha yrkat på var just en bostadspolitisk arbetsgrupp. Jag tror att vi har behov av diskussioner i en sådan grupp.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande 1989/90:21 behandlar regeringens förslag om räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991. Jag avser att helt gå förbi bostadsbidragen, eftersom Britta Sundin senare kommer att kommentera de förslag som berör dem. Vi är nöjda med att de krav vi sedan länge haft på att det bör införas bostadsbidrag för ensamstående och bostadsbidrag till bidragstagare utan barn och äldre än 28 år nu tillgodoses. Jag ämnar i sedvanlig ordning bli relativt kortfattad i min plädering och banta ner min taletid till ungefär hälften. De reservationer som behandlar förslag rörande det kommande bostadsfinansieringssystemets föroch nackdelar vid förändringar kan avfärdas rätt så snabbt, och man kan fråga sig varför. Moderaternas Knut Billing gav en lång redogörelse för en misslyckad bostadspolitik. I likhet med många andra talare undrade han om det kommer att läggas fram någon proposition. Jag vill påpeka att det ju återstår ett par dagar av detta riksmöte. Bostadsministern har ännu tid på sig att grunna över huruvida det skall komma något förslag på riksdagens bord. Det är möjligt att Knut Billing eller någon annan vaknar en morgon och känner sig på gott humör och då kan göra upp med bostadsministern på denna punkt, men låt oss ine spekulera mer i den frågan. Jag skulle kunna gå till miljöpartiet och säga: Låt oss, när vi ligger i hängmattan, grunna på om det skall tillsättas en bostadspolitisk arbetsgrupp. Det kan vara något att fundera över, men här görs inga utfästelser. Det är ju så att när det sitter en minoritetsregering, måste man kompromissa, och i nuläget finns det inte så många som vill hoppa på den här kärran. Man efterlyser ett förslag som inte finns. Om man är hästhandlare vill man ju faktiskt se hästen innan man börjar förhandla. Jag tänker därför inte i den här debatten gå in i en konkret diskussion om hur det nya bostadsfinansie ringssystemet skall se ut, ej heller hur momsbefrielsen, investeringsavgiften m.m. skall se ut. Det vore förmätet av mig att nu debattera en produkt som inte finns på kammarens bord. Jag hoppas att kammarens ärade ledamöter har full förståelse för att jag inte tänker gå in i fällan att diskutera i den riktningen. Fru talman! Moderaterna har som målsättning att helt avskaffa beskattningen av boendet. Det är en moderat dröm och framtidsvision. Varför mumlar ni då bara i skägget? Varför lägger ni inte fram förslag? Fastighetsskatten tillförde statskassan 6 miljarder föregående år. Hur tänker Knut Billing i det här fallet finansiera bortfallet på 6 miljarder? Det är en intressant fråga för kammaren och de olika partierna. Ge oss gärna ett svar på den frågan, Knut Billing. Inom ett par dagar kommer vi här att fatta beslut om skatteförslaget och skattereformen. Det är allom bekant vilka två partier som står bakom skatteförslaget. Det kommer inte att bli några utsvävningar i den delen. Vi tillsätter en arbetsgrupp i finansdepartementet som har att göra en utvärdering. Hur slår skatteförslaget? Går det så galet och snett som en del nu har påstått, får man naturligtvis göra korrigeringar i ett senare skede. Samma sak gäller byggavgiften eller kompensationen för byggmomsen. Jag har redan varit inne på detta. Jag tycker inte att den frågan har någon aktualitet i dagens debatt. Bakgrunden till att ändringar sker i räntetrappan är trots allt ett reformerat skattesystem. Det kan man inte komma ifrån. Moderaterna vill avskaffa räntebidraget för hyreshus och bostadsrättshus byggda före 1975. Centern vill ha en annan upptrappning. Vänstern vill behålla de nuvarande förslagen. Vi från utskottsmajoritetens sida anser att förslaget ligger ganska bra till, och avvisar därför dessa yrkanden. Moderaterna vill att räntebidrag till vissa underhållsåtgärder inte alls skall utgå efter den 30 juni 1991. Vi menar att staten rimligen bör och måste fullfölja sina tidigare åtaganden, och man kan inte så lätt hoppa av. Fru talman! Jag övergår nu till förslaget från riksdagens revisorer. Revisorerna har granskat genomförandet av 1983 års bostadsförbättringsprogram, det s.k. ROT-programmet. Förslaget har föranlett tre motioner. Man kan allmänt säga att moderaterna yrkar avslag. De kommer med svidande kritik och yrkar avslag på revisorernas förslag, med en något annorlunda motivering än den som utskottsmajoriteten har i det här fallet. Miljöpartiet är ljummast och sväljer i stort sett hela paketet och tycker att det ligger en hel del i vad revisorerna talar om. I centerns reservation talas om ryckighet i byggandet och ständiga kursändringar. Fru talman! Vi tror inte att man kommer ifrån den här dragspelsfilosofin inom byggbranschen med den modell som reservanterna förordar. Problemen finns inom byggsvängen. Vi tror också att regeringen måste ges fullmakt att i vissa lägen korrigera marknadskrafterna och rätta till vissa avarter när det gäller finansoch konjunkturpolitiska medel. En sammanfattning av utskottsmajoritetens skrivning blir i korthet följande: När det gäller det mesta som revisorerna kritiserar i sitt förslag är man redan på gång. Åtgärder har redan vidtagits eller också kommer det att ske inom kort. T.ex. har boverket i sin löpande, dagliga gärning att följa dessa frågor. Det skulle vara en överloppsgärning att nu anta uttalanden när riksdagen förhoppningsvis inom en relativt snar framtid kommer att få ett nytt förslag till bostadsfinansiering på kammarens bord. Den sista fråga jag skall beröra är reservanternas förslag att privata fastighetsägare skall ges rätt att skattefritt fondera medel till framtida underhåll av lägenheter. Det här är en något besvärlig fråga, fru talman. Om man nu skulle införa detta i framtiden, uppstår den intressanta frågeställningen om hur hyresgästerna skall få möjlighet till insyn i och påverkan av hur pengarna skall förvaltas när det gäller olika fastigheter. I avvaktan på det vill vi i nuläget inte komma med några utfästelser. Tillräckligt tungt vägande skäl har inte framkommit för att få utskottsmajoriteten att ändra uppfattning och tillmötesgå oppositionen på denna punkt. Fru talman! När jag lyssnade till de olika inläggen tyckte jag att en del var litet allmänt gnälliga, medan andra var ganska nyanserade. Det fördes långtgående förhandlingar med flera partier om en reformering av ett skatteförslag. Det är klart att det lapptäcke som nu finns inte leder till någon rättvis beskattning. Vi kunde tillsammans med ett annat parti föra fram det här paketet. Jag tycker inte att man skall göra den svartmålning av hotbilden som Agne Hansson framför här i debatten. Att Knut Billing alltid går upp och säger att det är och alltid har varit byråkrati är jag så van vid. Det tar vi med en nypa salt. Men jag tycker att man skall avvakta förslaget först. Till alla partiers företrädare, men till särskilt till Kjell Dahlström, vill jag säga att om bostadsbyggandet kostar i storleksordningen 45 miljarder kronor av statsbudgeten, så kommer man i framtiden aldrig att bara kunna ösa på ohämmat, oavsett vilken regering som sitter vid makten. Man måste fundera på vissa omfördelningar. Då blir naturligtvis den fördelningspolitiska inriktningen mycket viktig. Det tycker jag att vi skall behandla i en framtida debatt. Den ”liberaldemokratiska” samverkan som nu finns har utmynnat i ett reformerat skattepaket. Sedan får vi väl gå vidare när det gäller bostadsfrågorna. Det kommer inte att bli någon utförsäljning av allmännyttan. Det konstruktiva förslag som Kjell Dahlström nämnde i sista omgången får vi väl grunna på i hängmattan och återkomma till. Fru talman! Det återstår nu några dagar innan riksmötet avslutas. Vi får väl se om bostadsministern under den tiden plötsligt visar sig ha något i bakfickan att lägga fram på kammarens bord.

Fru talman! Magnus Persson redovisade helt korrekt att moderaterna har uttalat sig för målsättningen att på sikt avskaffa bostadsbeskattningen. Magnus Persson frågar hur det skall gå till. I nästa vecka kommer skattepolitiken att behandlas här i kammaren. Magnus Persson borde inte vara helt obekant med att vi i det betänkandet själva har yttrat oss till skatteutskottet med ett förslag där vi redovisar hur man skall minska bostadsbeskattningen. Vi säger där också ifrån att vi inte accepterar den kraftiga ökning av bostadsbeskattningen som socialdemokraternas uppgörelse med folkpartiet medför. Vi föreslår en kraftig sänkning av bostadsbeskattningen — det är det första steget. Var övertygad om att det kommer fler steg fram till den tidpunkt då vi har majoritet här i kammaren och kan genomföra de förslagen! Det hoppas jag skall ske snart. Magnus Persson säger att vi moderater vill avskaffa räntebidragen till ombyggnad. Ja, det vill vi. Och vad vi vill är ju att införa skattefria avsättningar till reparationsfonder — ett förslag som vinner allt bredare anklang. Senast har ju t.o.m. hyresgäströrelsens ordförande uttalat sig till förmån för detta förslag. Så det dröjer nog inte så länge innan Magnus Persson kommer att säga: ”Ja, det här med skattefri fondavsättning, det är något som vi socialdemokrater har slagits för länge.” Magnus Persson sade också att han tar lätt på vår kritik om byråkrati, för den kritiken har han hört så ofta. Ja, vi har upprepat vår kritik många gånger, eftersom ni inte gör någonting åt byråkratin. Byggbyråkratin blir ju bara värre och värre. Men även på denna punkt kanske Magnus Persson skulle vara litet försiktigare med orden. Han kanske inte lyssnade på ett inslag i TV häromdagen, där bostadsministern erkände att byggbyråkratin har fått växa alldeles för mycket och att vi måste göra en översyn av regelverken. Så även i denna fråga är den praktiska verkligheten på väg att springa förbi Magnus Persson. Vidare sade Magnus Persson att bostadsministern nu har några dagar på sig. Det är kanske därför han inte är här i dag, och han kanske sitter och skriver på något, vad vet jag, sade Magnus Persson. Han sade också att jag kanske vaknar upp någon morgon och är på gott humör och gör upp med bostadsministern. Men, Magnus Persson, om det skulle bli på det sättet, så skulle det inte vara uttryck för något gott humör — det skulle snarast vara uttryckt för dåligt omdöme!

Fru talman! Magnus Persson påpekade att det fördes förhandlingar och att det slutligen gjordes en kompromiss i skattefrågan. Det är riktigt. Centern var med i de förhandlingarna ganska länge. Tack vare centerns medverkan fick vi en rättvisare skatteskala. Utan vår medverkan skulle den också haft en fördelningspolitisk tyngd riktad mot låginkomsttagarna. Men när det gäller diskussionen kring det finansieringssystem som vi nu har och där bostadssektorn skall svara för en tredjedel av finansieringen, då ville inte centern vara med längre, för med ett sådant system får vi en felaktig fördelningsprofil. Nu är det inte så att det som då diskuterades och den belastning på bostadssektorn som skatteutredningarna föreslog gäller. Nu har den belastningen på bostadssektorn ökat med ytterligare ca 40 960, från i runda tal 20 miljarder till 27 miljarder kronor. Det är klart att det är därför som jag riktar dessa frågor om hur man skall mildra denna effekt både till folkpartiet och till socialdemokraterna. Jag har också talat om en bred utredning, men jag förstår inte hur man skall lösa problemen, för folkpartiet och socialdemokraterna har ju valt rundgångens väg. Den innebär ökade bidrag och ökade indirekta skatter, medan vi från centern och moderaterna inte vill belasta bostadssektorn med så höga boendekostnader genom en så hög beskattning. 6 miljarder kronor lägre bostadsbeskattning är vad centerns alternativ innebär. Magnus Persson vill inte diskutera investeringsbidrag och byggmoms, men det vore väl alldeles utmärkt att göra det nu. Om socialdemokraterna inte vill framlägga förslag om någon alternativ finansiering innebär ju det här en ytterligare belastning på bostadssektorn. Vore det dessutom inte rimligt att bostadspolitikerna lämnade ett entydigt intryck i enlighet med reservation 7 från centern, som handlar om att bostadssektorn får bära en alldels för tung börda i samband med finansieringen av skattereformen? Och vore det inte rimligt, Magnus Persson, att följa reservation 9 och uttala till regeringen att den inte skall föreslå investeringsbidrag utan sänka momsen? Det vore ju ett klart besked i rätt riktning för bostadskonsumenterna.

Fru talman! Knut Billing berörde moderaternas skattefilosofi. Det är helt orealistiska skatteförslag som moderaterna framför även i sina reservationer. Jag vill inte föra någon skattedebatt i dag. Men man kan inte trolla med knäna, man måste ta pengarna någonstans. När det gäller frågan om en översyn av regelverket har Knut Billing alldeles rätt. En sådan översyn pågår dagligen. Boverket och många andra genomför ju löpande en översyn av regelverket. Så till frågan om Knut Billing någon gång skulle kunna gå med på en uppgörelse med bostadsministern och om det i så fall skulle bero på dålig sömn eller dåligt omdöme. Det är en fråga som andra får avgöra, men vi kan ju alltid hoppas. Vidare till Agne Hansson om den fördelningspolitiska profilen. Det är naturligtvis inte bra om bostäderna och byggandet tillåts ta alltför stor andel av finansieringen av skatteförslaget. På den punkten kan vi känna oro. Men jag förutsätter att bostadsministern inom en snar framtid framlägger förslag om investeringsbidrag eller något annat som motverkar följderna, för det är helt riktigt att man inom kort måste föreslå något i den riktningen. Fru talman! Det finns många fler frågor att diskutera, men det bostadsfinansieringsförslag som skall framläggas kommer säkert att vålla debatt. Då är det nog riktigt, som Kjell Dahlström sade, att det inte finns några stängda dörrar. Här finns ingen prestige, utan låt oss föra en diskussion. Men vad som är viktigt är ju att de bostadssociala målen ligger fast, fru talman, och att allmännyttan inte kommer att bli någon hästhandlarauktion ute i landet. Det är ju de frågorna som är väldigt viktiga för människorna ute i bostadsområdena. Det är ju de som skall ha råd att bo och leva och tillbringa sin vardag där med sina familjer. Låt oss grunda på dessa frågor i hängmattan i sommar och återkomma med förnyade krafter till höstsessionen. Då vet vi också om det finns något förslag att ta ställning till eller ej.

Herr talman! Alldeles före middagsuppehållet sade Magnus Persson att moderaternas skattesänkningsförslag är alltför långtgående. Men något bevis för att det inte skulle gå att genomföra moderat skattepolitik presenterade han inte. Magnus Persson väljer alltid debattekniken att inte följa upp påståenden som han gör. Den skattepolitik som vi för är långtgående, och det är vi stolta över. Den som nämligen inte gillar en långtgående skattepolitik, Magnus Persson, är förespråkare för högre skatter, högre bostadsbidrag, högre räntebidrag, ökad rundgång osv. Det är precis vad Magnus Persson förespråkar. Vi känner oss stolta över att inte ansluta oss till en sådan politik. Svenska folket har helt enkelt inte råd med den socialistiska skatteoch bostadspolitiken. Under middagsuppehållet lyssnade jag en stund på Aktuellt. Det framkom där att människor tvingas sälja sina bostäder på grund av den politik som Magnus Persson står för. Det förslag som har framlagts av Bengt Owe Birgersson och som Magnus Persson tror att det skall bli en proposition om, innebär att ägande av bostäder kommer att bli i det närmaste omöjligt. Vad socialdemokraterna helt enkelt vill genomföra är någonting som uttrycktes av Gunnar Sträng för ett antal år sedan, då han sade: Vi socialdemokrater vill avskaffa äganderätten, men vi skall inte basunera ut det på gator och torg, där det kan missförstås. Vad det nu handlar om är att genomföra ett förslag som omöjliggör för människor att äga sin egen bostad. Man säger inte att man angriper äganderätten, men man gör den ekonomiskt ogenomförbar. Magnus Persson hyste en förhoppning om att jag trots allt skulle ansluta mig till Bengt Owe Birgerssons förslag och sätta mig på samma stol som Magnus Persson och förespråka detta förslag. Jag skall lugna honom med att säga att risken för det är obefintlig. Så dåligt omdöme har inte vi moderater. Vi förespråkar en politik som innebär rättvisa och neutralitet mellan upplåtelseformerna. Vi vill att fler människor skall få möjlighet att äga sina bostäder. Det är moderat målsättning, och den är oförenlig med Bengt Owe Birgerssons utredning.

Herr talman! Jag skall beröra fyra saker i punktform. För det första vill jag ge Magnus Persson rådet, när han nu skall fundera i hängmattan, att gå åt rätt håll i fråga om skatteförslagen. Hittills har socialdemokratin tillsammans med folkpartiet gått åt fel håll genom att höja de indirekta skatterna samt höja bidragen. Gå i stället den andra vägen och minska rundgången och belastningen för de boende! Fundera för det andra på att sänka byggmomsen eller låta den vara oförändrad i stället för att införa ett investeringsbidrag. Det vore en åtgärd som skulle förenkla mycket och göra det lättare för de boende att klara kostnaderna. För det tredje skall jag diskutera frågan om räntebidragen vid nyoch ombyggnad. Den frågan diskuteras också i betänkandet. Det förvånar mig att Magnus Persson inte är mer oroad över kostnaderna i nyproduktionen. Med den nu föreslagna nybyggnadslåneräntan kommer faktiskt hyrorna i nyproduktionen att uppgå till närmare 6 000 kr. för en normalstor lägenhet. Kostnaden blir 900 kr. per kvadratmeter enligt SABOs beräkningar. Hur, Magnus Persson, skall de unga barnfamiljerna klara en sådan hyra? Det är ju de som är hänvisade till nyproduktionen. Av den anledningen föreslår vi en annan upptrappning. Av den anledningen föreslår vi också en lägre nybyggnadslåneränta. För det fjärde: Jag tror att vi måste ha en viss dragspelsfilosofi i bostadspolitiken, säger Magnus Persson. Det är just den vi i centern har försökt varna för. Det är kastningarna mellan nybyggnad och ombyggnad som driver upp kostnaderna för byggare och andra. Därför föreslår vi i reservation 13 att ombyggnadslåneräntan skall sänkas för att kunna fasa in ombyggnader när nybyggnationen börjar vika ute i landet. Jag tycker det är dags att vidta en sådan åtgärd. Funderar inte socialdemokraterna på att jämna ut sysselsättningen nu när nyproduktionen börjar vika?

Herr talman! Jag sade att moderaternas skattesänkningsförslag var helt orealistiska enligt de allra flesta bedömare. Självfallet kommer enskilt ägande av bostäder inte att vara omöjligt i framtiden. Det kommer att finnas bostadsrätter, hyresrätter, egnahem och annat eget ägande. Dessa upplåtelseformer kommer att finnas som stående inslag i boendet. Rättvisa enligt moderaternas modell är däremot oförenlig med vår bostadspolitik. Agne Hansson uppmanade mig att fundera i hängmattan och gå åt rätt håll i fråga om skatteförslaget. Ja, jag får väl göra det. Så till frågan om byggmoms eller investeringsbidrag. Den frågan aviseras i det kommande förslaget, och det får vi avvakta. I fråga om räntebidragen tillstår jag att kostnadsbilden är oroande. Jag tror det var Jan Strömdahl från vänsterpartiet som i den föregående debatten sade att det var önskvärt att en proposition lades fram så fort som möjligt. Det är naturligtvis ett korrekt konstaterande. Ju snabbare en proposition kan presenteras för alla parter, desto bättre. En proposition kan naturligtvis också komma till hösten, men också i ett senare skede. Oddset för att bostadsministern skall lägga fram en proposition till hösten är nog inte så gynnsamt. Förhandlingar pågår mellan de olika partierna. Vi får se vad som sker om förhandlingsutrymmet är minimalt och alla partier säger nej. Då får vi väl ändra oss på några punkter. Jag ingår inte själv i någon förhandlingsdelegation och har inte någon inside information. Som gammal förhandlare vet jag dock att man måste ge och ta samt kompromissa. Jag förutsätter att man i den kommande propositionen tar hänsyn till en del av den kritik som har framförts här i dag. Herr talman! Det är i stort sett vad som kan sägas om denna debatt. Nu återstår att avvakta förslaget. Jag konstaterar emellertid att det byggs som aldrig förr i landet. Vi börjar få en viss mättnad, och det börjar bli en bättre tingens ordning. Att byggandet ökar i landet beror på en konsekvent och målmedvetet förd politik. Därvidlag har vi alltså lyckats, men kostnadsbilden är och förblir oroande; det medger jag.

Herr talman! Det är anmärkningsvärt att bostadsministern inte har tillfälle att närvara i dag under den bostadspolitiska debatten. Jag har gått tillbaka till vad som skedde när bestämmelserna om ersättare för statsråd infördes. Det framlades ett socialdemokratiskt förslag härom i en proposition från år 1972. I den propositionen sägs så här: ”Beträffande statsråden är det tydligt att deras tid och arbetskraft i första hand måste ägnas åt regeringsoch departementsarbetet och de politiska huvudfrågorna i riksdagen. Detta talar för att ersättare mera permanent bör finnas också för statsråden. Även om statsråden får ersättare kan man utgå från att kontakten mellan regeringens ledamöter och riksdagen upprätthålls i all den utsträckning som behövs.” Vi diskuterar i dag bostadsfinansieringen, de bostadssociala målen, skatterefomens inverkan på boendekostnaderna, räntebidragen, bostadsbidragen m.fl. frågor som tas upp i betänkande 21. Jag tycker nog att alla dessa frågor måste betraktas som politiska huvudfrågor inom bostadsdepartementets område. I den del av bostadsutskottets betänkande som vi nu skall debattera finns ca 40 reservationer, som i väldigt mycket berör bostadsbidragen. Jag tänker inte här i mitt anförande beröra centerns alla reservationer. I stället tänkte jag framföra några mera allmänna synpunkter på i första hand bostadsbidragen. Jag har försökt gå tillbaka och se hur bostadsbidragen har vuxit fram. Vi har haft olika former av bostadsbidrag sedan mitten av 1930-talet. Sedan dess har det gjorts många ändringar i bestämmelserna, ofta efter att tillkallade utredningar lagt fram sina förslag. Jag vill stanna vid en av dessa utredningar, bostadskommittén, som avslutade sitt arbete våren 1986. Kommittén hade som uppgift att överväga bostadspolitiken under resten av 1980-talet, men även göra en samlad bedömning av förutsättningarna för bostadsförsörjningen på 1990-talet. Den socialdemokratiska regeringen lade hösten 1986 fram en omfattande bostadspolitisk proposition. Underlaget var i huvudsak bostadskommitténs förslag. Det var alltså för cirka tre och ett halvt år sedan. Under rubriken En ny ekonomisk situation stod bl.a. följande: ”En grundläggande utgångspunkt för bostadskommitténs arbete var en fortsatt hög inflation i kombination med ett högt ränteläge. Den ekonomiska situationen är i dag” — det var alltså hösten 1986 — ”emellertid en annan än när bostadskommittén fick sitt uppdrag. Utsikterna för framtiden är också betydligt mer positiva än vad man kunde förvänta sig för några år sedan. Framför allt har den lägre inflationstakten och det sjunkande ränteläget skapat nya förutsättningar för bostadspolitiken.” Detta sade socialdemokraterna för tre och ett halvt år sedan. Nu har vi svaret. Hög inflation, högt ränteläge, byggnadskostnaderna har kraftigt rusat i höjden, boendekostnaderna har ökat mycket kraftigt. Det finns väldigt höga siffror från bostadsorganisationerna. SABO t.ex. säger att man får räkna med en 40-procentig höjning av hyreskostnaderna på ett par tre år. Allt fler hushåll blir beroende av bostadsbidrag. Allt detta tyder mycket klart på att socialdemokraterna har misslyckats med sin ekonomiska politik. Om jag går in på några detaljer beträffande bostadsbidragen är det så att antalet hushåll som under senare år erhållit bostadsbidrag har varit ganska konstant, ca 250 000 per år. I den proposition som ligger bakom betänkandet sägs att antalet sådana hushåll kommer att öka med ca 20 26. Förmodligen är den uppskattningen alldeles för låg. Antalet bidragsberoende kommer att öka betydligt mer, enligt min uppfattning. Det är ingen bra utveckling när fler och fler blir beroende av bostadsbidrag för att ha råd att bo i en god bostad i en bra miljö. I detta sammanhang vill jag också beröra kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Bostadsbidragen betalas ut av kommunerna. Kommunerna får statsbidrag med 50 Jo av sina kostnader. Statsbidraget betalas ut i efterskott för ett kalenderår i sänder. Enligt propositionen kommer kostnaderna för år 1991 för det reformerade bostadsbidragssystem som vi nu diskuterar att uppgå till sammanlagt 4,4 miljarder. Det innebär en kostnadsökning med ca 1,5 miljarder kronor. Den årliga kostnadsökningen för kommunerna blir alltså 750 miljoner. Till detta kommer räntekostnader för kommunerna på ca 100 milj.kr. Jag har tagit med mig några rader från Svenska kommunförbundets remissyttrande över boendekostnadsutredningen. Man säger bl.a.: ”En grundläggande princip bör vara att skatteoch bostadspolitiken utformas så att bostadsbidrag inte behövs. Under alla omständigheter bör bidragen utgöra endast ett mindre komplement till insatser av annat slag.” Litet längre ned i sitt remissvar säger Svenska kommunförbundet: ”Det föreslagna systemet kommer vidare att leda till att antalet hushåll som kommer att behöva bostadsbidrag ökar mer än vad utredningen kommit fram till.” Som vi alla känner till är den kommunala ekonomin mycket ansträngd. Under det socialdemokratiska regeringsinnehavet på 1980-talet har socialdemokraterna hela tiden minskat statsbidragen till kommunerna, eller har kommunerna ålagts arbetsuppgifter som tidigare åvilat staten. Enligt tillgängliga uppgifter motsvarar det ca 5 kr. i utdebitering. Från centerns sida har vi vid upprepade tillfällen framhållit hur viktigt det är att decentralisera beslutsfattandet. Det ställer vi upp på. Kommunerna måste ges större möjligheter att ta egna initiativ och utnyttja sina egna specifika förutsättningar för att åstadkomma effektiviseringar i sin verksamhet. Men vi kan inte ställa upp på att de ökade kostnaderna inte kompenseras av staten. Enligt vår uppfattning är det rimligt att kräva att i det trängda ekonomiska läge som kommunerna befinner sig i inga nya utgifter åläggs kommu nerna utan att medel anvisas. Dessa synpunkter är särskilt viktiga att framhålla i ett läge när socialdemokrater, folkpartister och moderater kommer att i nästa vecka genomdriva ett tvåårigt kommunalt skattestopp. Det kommunala skattestoppet kommer att till en början omfatta åren 1991 och 1992. Förslaget är, som jag ser det, ett ingrepp i den kommunala beskattningsrätten. Kommunallagskommittén, som nyligen lade fram sitt betänkande, vill stärka den kommunala självstyrelsen. Socialdemokrater, folkpartister och moderater vill nu göra inskränkningar i den kommunala beskattningsrätten. Nu gällande bestämmelser för bostadsbidragen är ett ur administrativ synpunkt krångligt system. De bostadsbidrag som lämnas under 1991 kommer att grundas på 1989 års inkomster. I centerns reservation 36 för vi fram tankegångar, som i grunden skulle förändra bostadsbidragssystemet. Vi vill pröva vilka möjligheter det finns att ersätta dagens bostadsbidrag med ett jämkningsförfarande inom skattesystemets ram. Detta skulle leda till förenklingar, både för den enskilde och för den administrativa apparaten. Man skulle få administrativa besparingar; man skulle få större överensstämmelse mellan bidragsgrundande inkomst och verklig inkomst. Möjligheter att fuska med bidragen skulle försvinna. Den tidskrävande efterkontroll som många kommuner nu ägnar sig åt skulle kunna upphöra. Tyvärr har inte övriga partier varit beredda att pröva centerns tankegångar. Det är förvånande, eftersom flera partier säger sig stödja förenklingar, besparingar och effektiviseringar i den offentliga sektorn. Men centern återkommer och hoppas då på ett bredare parlamentariskt stöd. Herr talman! Jag tänker inte nu i mitt anförande beröra fler av centerns reservationer. Det är ett stort antal ytterligare betänkanden som skall debatteras denna lördagskväll. Jag ställer mig bakom samtliga reservationer som centern finns med på i detta betänkande, men för att underlätta voteringen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 53.

Herr talman! Jag skall försöka vara kortfattad i detta inlägg med tanke på kvällens debattörer i övrigt. Jag vill först understryka det som Magnus Persson sade tidigare i debatten, nämligen hur viktigt det är att vi håller fast vid de bostadssociala målen. Vi måste också sträva efter att hela tiden försöka förbättra möjligheterna att nå dessa mål i fråga om alla människor. Genom selektiva och generella subventioner till bostadssektorn har vi gjort det möjligt för de allra flesta i vårt land att efterfråga en bra bostad. Ett av medlen för att ge även de inkomstsvaga hushållen möjlighet att efterfråga en bra bostad är bostadsbidragen. Bostadskostnaderna skulle bli orimligt höga för de inkomstsvaga hushållen om vi inte på olika sätt via den gemensamma kassan, dvs. via skattsedeln, betalade vissa kostnader. Knut Billing gav i sitt inlägg sin version av hur svensk bostadsmarknad ser ut. Det är en bild som jag inte tror att så många känner igen. Man kan även beskriva bostadssituationen på följande sätt, vilket jag tror att fler skulle känna igen. Vi har knappast några omoderna bostäder i Sverige. Vi har knappast några trångbodda hushåll. Och de allra flesta barn har ett eget sovrum. Detta kan vi se som ett resultat av vår bostadspolitik. Detta har kunnat ske bl.a. genom en mycket målmedveten fördelningspolitik. Plånboken skall inte få styra våra möjligheter att uppfylla grundläggande behov. Det är alltså nödvändigt att vi behåller och förstärker bostadsbidragen och att vi genomför de förändringar som erfordras på grund av kostnadsutvecklingen. Det förslag som vi nu skall ta ställning till har också anpassats till det reformerade skattesystem som riksdagen kommer att fatta beslut om inom några dagar. För att man skall kunna åstadkomma ett fördelningspolitiskt acceptabelt resultat måste man vidta selektiva åtgärder för dem som har låga inkomster. Då är bostadsbidragen ett bra verktyg. Därför föreslås nu rejäla höjningar av bostadsbidragen. Vi är naturligtvis inte eniga i utskottet när det gäller denna fråga, vilket har framgått av debatten. I reservationerna 16 och 20 återkommer moderaterna med sitt gamla krav på att bostadsbidragen skall ersättas med skattesänkningar. Det här är ju en fråga som vi har debatterat många gånger tidigare. Och vi har från utskottsmajoritetens sida inte ändrat åsikt. Vi anser inte att de nödvändiga fördelningspolitiska effekterna kan uppnås med moderaternas förslag. Jag tycker även att det är värt att notera att moderata samlingspartiet i dag är det enda parti som kräver att bostadsbidragen skall avskaffas. I centerreservationen 18 behandlas de bostadssociala målen. När det gäller målsättningen är vi ju överens. Det som skiljer oss åt i detta sammanhang är hur vi bedömer effekterna av skattereformen. Vi socialdemokrater hyser inte samma farhågor som centerpartiet. Vi menar att en hel del problem elimineras i och med de förändringar som nu sker av bostadsbidragen. De höjningar av bostadskostnaderna som blir följden av skattereformen skall ju kompenseras genom sänkta skatter. Enligt reservation 19 vill miljöpartiet ändra bostadsbidraget till ett bastillägg. Utskottsmajoriteten menar att det är just genom den konstruktion som bostadsbidraget har i dag, med en knytning till boendekostnaderna, som gör att bidraget får den bostadssociala effekt som eftersträvas. När det gäller ungdomsbostadsbidragen tillstyrker utskottsmajoriteten regeringens förslag, som innebär en höjning för att man skall anpassa bidraget till kostnadsläget. Det är ju viktigt för ungdomar, som i större utsträckning än andra är hänvisade till nyproducerade bostäder, att de får stöd för att klara bostadskostnaderna. Det är med glädje som jag kan konstatera att vi nu föreslår att bostadsbidrag till hushåll utan barn skall kunna utgå utan åldersbegränsning. Det här är en fråga som vi har haft uppe i utskottet tidigare och som vi har bedömt vara angelägen. Även på dessa båda områden står moderaterna ensamma med sitt avslagsyrkande. Centerpartiet anser, med hänvisning till sitt skatteförslag, att man kan nöja sig med en mindre höjning av dessa bidrag. Men centerpartisterna kommer, om deras skatteförslag fälls i riksdagen, att acceptera att bidragen får den utformning som regeringen har föreslagit i propositionen. Vänsterpartiet anför i två reservationer att staten skall stå för den kost nadsfördyring som uppstår 1991 och att staten på sikt skall stå för hela kostnaden för bostadsbidragen. Jag kan förstå att Jan Strömdahl känner oro för kommunernas ekonomi. Även Birger Andersson tog upp detta i sitt anförande. Kommunerna befinner sig förvisso i ett kärvt läge. Men avsikten är ju att kommunerna inte vare sig skall vinna eller förlora på skattereformen. Dessutom har en kommitté tillsatts som skall se över kostnadsfördelningen emellan staten och kommunerna. Utskottsmajoriteten anser att denna utredning skall inväntas innan några förändringar görs. I den socialdemokratiska motionen Bo228 tar man upp frågan om när en omprövning av bostadsbidragen skall få ske. Omprövningen görs inte då inkomstminskningen beror på tillfällig förvärvsinkomst. Motionen bygger på ett verkligt fall. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen, eftersom man ansåg att det var fråga om ett mycket udda fall. Men sedan utskottet har behandlat denna motion har jag fått information om att det hos boverket finns ett tiotal liknande fall. Problemet har blivit större på grund av den frysning som tidigare skedde av bostadsbidragen. Bidragen för 1990 grundar sig ju på inkomster 1987. Det kan alltså finnas skäl för att man ser över detta närmare. Jag förutsätter att vi kan ta upp denna fråga med regeringen för att försöka finna en lösning. I betänkandet föreslås att de förvärvslån som infördes på försök 1987 skall få finnas kvar. Boverket har gjort en utvärdering och har funnit att detta är en låneform som fungerar bra och att den har gett barnfamiljer med låga inkomster möjligheter att skaffa större bostäder, vilket också var avsikten med denna reform. I reservation 37 anför moderaterna och folkpartiet att de vill avskaffa detta förvärvslån, och de hänvisar till de möjligheter som finns på den öppna kreditmarknaden. Men eftersom dessa förvärvslån fyller en viktig funktion anser vi att de skall finnas kvar. I reservation 39 från vänstern och miljöpartiet vill man införa förvärvslån även för bostadsrätter. Vi anser från utskottsmajoriteten att skälen till förvärvslån inte gör sig gällande på samma sätt när det gäller bostadsrätter. För att försöka minska på den tid jag tar i anspråk tänker jag inte kommentera flera av reservationerna. Det är ställningstaganden som har gjorts många gånger tidigare. De är väl kända från tidigare debatter.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

Herr talman! Jag hade inte räknat med att behöva bemöta Britta Sundin, men jag är tvungen. Hon säger att moderaterna som enda parti vill avskaffa bostadsbidragen. Det är fel, Britta Sundin. Vi har inte föreslagit avskaffande av bostadsbidragen. Var står det att finna? Vi accepterar dem, för de är nödvändiga för tillfället. Vad vi säger är att vi på sikt bör utarbeta en plan för hur bostadsbidragen för merparten av bidragstagare skall kunna ersättas med andra åtgärder, så att barnfamiljer som betalar skatter normalt inte skall behöva uppbära inkomstprövade bostadsbidrag. Det är vad vi har sagt, ingenting annat. Det framgår av mitt inledningsanförande, vilket Britta Sundin kan konstatera vid en genomläsning av protokollet på måndag. Sedan vill jag mot bakgrund av den debatt som har förts yrka bifall till reservationerna 10 och 54. Herr talman! Eftersom jag tidigare har riktat några vänliga ord till utskottets ordförande, vill jag avslutningsvis göra detsamma när det gäller socialdemokraternas företrädare Magnus Persson. Han sade så här: Ju snabbare en proposition lämnas, desto bättre. Den vackert inlindade kritik som detta innebär av bostadsministern kan jag helt instämma i.
Herr talman! Britta Sundin tillbakavisar vårt förslag till bastillägg. Det är tänkt att bastillägget skall kunna utgå oavsett vilken bostad man har. Vi föreslår en ganska hög summa, nämligen 1 500 kr., som en fast del av detta bastillägg och som skall utgå till alla bidragsberättigade oavsett vilka bostadskostnader man har. Det har positiva effekter. Det stöder låginkomsttagare. Jag uppfattar det som så att Britta Sundin är öppen för detta mot bakgrund av den skattereform som hon och socialdemokraterna ställt sig bakom. Förutom de 1 500 kronorna till t.ex. enbarnshushåll föreslår vi inte lägre bostadsbidrag än socialdemokraterna. Totalt sett innebär vårt förslag till s.k. bastillägg en kostnad för staten på en halv miljard utöver regeringsförslaget. Där kan man konstatera att vi alltså har en markerad låglöneprofil i vårt förslag. Jag ville förklara detta, eftersom Britta Sundin kommenterade vårt bastillägg. Förvärvslån för bostadsrätter tycker vi är ganska intressant. Sådana finns alltså när det gäller egnahem. Vi föreslår att sådana lån utvecklas även för bostadsrätter. Bostadsrätter betingar ofta högre pris än egnahem långt ute i ytterområden. Vi har fått bostadsrättsgetton i storstadsområden, exempelvis i Stockholm. Vi tror att det skulle motarbeta segregation om även vanliga hushåll skulle kunna köpa bostadsrätter inne i dessa medelklassgetton. Det tror vi skulle vara mycket fördelaktigt för bostadsmiljön i stort.

Herr talman! Det är riktigt, Britta Sundin, att vi inte vill höja bostadsbidragen lika kraftigt som socialdemokraterna. Det beror på att vi har en helt annan uppläggning av skattereformen. Vi har sagt att eftersom det har varit en kraftig inflation och andra fördyringar — boendekostnaderna och byggnadskostnaderna har ökat mycket kraftigt — är vi böjda att höja bostadsbidragen. Vi har nämnt siffran 35 20. Rent allmänt kan jag säga till Britta Sundin att vi är överens med Svenska kommunförbundet. Jag skall läsa upp några rader: En grundläggande princip bör vara att skatteoch bostadspolitiken utformas så, att bostadsbidrag inte behövs. Under alla omständigheter bör bidragen utgöra endast ett mindre komplement eller insats av annat slag. Vi tycker alltså att familjerna skall ha sådana inkomster att de kan bo i en hygglig bostad i god miljö utan att behöva bidrag. Jag skulle vilja fråga Britta Sundin när jag ändå har ordet, om hon delar min uppfattning att boendet får betala alltför stor andel av skattereformen. Det är många med mig som anser det. Vi kan gå till de olika organisationerna på bostadsmarknaden. Där är alla helt överens med centern om att boendet blir alltför hårt belastat till följd av skattereformen. Sedan skulle jag vilja ställa ett par frågor: Är Britta Sundin verkligen nöjd med den ekonomiska politik som socialdemokraterna har fört under de senaste åren? Jag refererar till vad som har hänt. Ytterligare en fråga: Hur är det med de bostadssociala målen, är socialdemokraterna på väg att lämna dem?
Herr talman! Jag skall börja bakifrån och svara på Birger Anderssons frågor allra först. Jag kan försäkra Birger Andersson om att de bostadssociala målen ligger fast. Vi vill verkligen värna om dem. När det gäller skattereformen och boendekostnaderna tycker jag att vi över huvud taget när vi diskuterar skattereformen skall vara litet mera ödmjuka, för vi vet inte riktigt vad den ger för resultat. Det är nödvändigt att vi noga följer utvecklingen och ser vad resultatet blir och är villiga att göra förändringar om det visar sig att det skulle behövas på något område. Oavsett hur de olika kostnaderna tas ut är det viktiga i slutändan att människorna totalt sett genom skattereformen får mer pengar att röra sig med. Till Knut Billing vill jag säga att det är glädjande om vi är överens om att bostadsbidragen skall vara kvar. Men det framgår ju av det här betänkandet från bostadsutskottet att moderaterna yrkar avslag exempelvis när det gäller bostadsbidrag till hushåll utan barn. Jag är, som sagt, glad över att vi är överens om att det skall finnas möjligheter att få bostadsbidrag även i fortsättningen. Naturligtvis — för där skiljer vi oss väl inte — önskar vi alla att de flesta människor skall kunna klara sig på sin lön och slippa vara beroende av bostadsbidrag. Människor skall alltså ha så pass mycket i lön att de klarar sig utan bidrag. Tyvärr kan vi i riksdagen inte påverka i det avseendet. Lönepolitiken ligger ju utanför vårt område. Jan Strömdahl talar om fördelningen mellan staten och kommunerna. Jag hänvisar då till den utredning som har att se till att det blir rättvisa i det sammanhanget.

Herr talman! Det skulle glädja mig om alla socialdemokrater vore lika ödmjuka i skattedebatten som Britta Sundin här är. Hon säger mer eller mindre direkt att det säkert finns en hel del brister i fråga om skattereformen och att hon är beredd att verka för ändringar. Vi i centern har uppfattningen, och det har jag tidigare redovisat, att det är nödvändigt att en opartisk utredning eller utvärdering så fort som möjligt görs när det gäller skattereformen. På det sättet kan man studera hur denna reform, som delvis har trätt i kraft och som successivt förverkligats, slår mot olika grupper av människor. Tyvärr har vi inte fått gehör för våra synpunkter. Jag hoppas att Britta Sundin har möjlighet att stödja mig i detta sammanhang och att hon vidareförmedlar mina synpunkter till sina socialdemokratiska kolleger. Jag tycker alltså att det skulle vara mycket värdefullt om vi snabbt fick en opartisk objektiv utredning. På det sättet skulle vi få fram uppgifter om hur skattereformen slår när det gäller olika inkomstlägen, geografiskt osv. Jag hoppas således på Britta Sundins medverkan här.
Herr talman! Det var glädjande att Britta Sundin tog tillbaka vad hon tidigare sade. Nu konstaterar hon att det inte finns något förslag om ett avskaffande av bostadsbidragen. Vidare säger hon att moderaterna är ensamma om sin uppfattning. Det är dock, som sagt, bra att Britta Sundin tar tillbaka vad hon sade här tidigare. Vi moderater vill helt enkelt ha lägre skatter. Människor skall kunna leva på sin lön, utan bidrag. Det är vad det här handlar om. Britta Sundin säger ju också, och det tycker jag är mycket bra, att människor skall ha en sådan lön att de kan klara sig utan bidrag. Men hon tillägger att vi här i riksdagen inte kan påverka i det fallet. Jo, det är just det som vi kan göra. Folk betalar ju skatt, som dras från bruttolönen. Om nettolönen är så hög att människor kan klara sina utgifter och alltså leva på sin lön — och det är just vad moderat politik syftar till — minskar ju bidragsberoendet. Om socialdemokraterna skulle göra en helomvändning och slå in på den politik som vi här förordar, är de hjärtligt välkomna att vara med.
Herr talman! Jag har inte sagt, Birger Andersson, att skattereformen har brister, utan jag har sagt att vi skall vara ödmjuka. När skattereformen väl har införts får vi studera resultatet. Vi måste verkligen följa upp skattereformen och se hur den slår samt studera effekterna av reformen. Om det skulle visa sig att det finns brister, måste vi vara beredda att åstadkomma en förändring för att komma till rätta med dessa. Det var vad jag sade. Till slut vill jag säga följande till Knut Billing. Vi har helt enkelt olika uppfattning om bostadsbidraget som fördelningspolitiskt instrument. Människor som har mycket låg eller ingen lön är inte betjänta av att skatten sänks. Det är ju för människor som har höga löner som en skattesänkning betyder något. Om man är låginkomsttagare eller inte har någon lön över huvud taget, är man beroende av att det finns en politik som innebär en strävan att åstad komma en solidarisk fördelning för att på det sättet ge alla människor i vårt land möjlighet att leva drägligt.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Jag vill bara fråga Britta Sundin: Varför vill socialdemokraterna inte att det omedelbart görs en objektiv utvärdering av skattereformen? Om en sådan gjordes, skulle eventuella brister kunna upptäckas. Vi i centern anser, som sagt, att det finns påtagliga brister.
Herr talman! Vad som skiljer oss åt, Britta Sundin, är sättet att se på människorna. Vi moderater anser att människorna i största möjliga utsträckning skall kunna leva på sin lön. Men om en människa befinner sig i en situation där detta är omöjligt, måste bostadsbidrag och andra former av bidrag accepteras. Det är vad moderat politik innebär. Men ni tror inte på detta att ge människorna möjlighet att klara sig själva eller att det finns ett egenvärde i att människor kan leva på sin lön.
Herr talman! Vi vet — det är således inte fråga om vad vi tror — att människor har ett egenvärde, och vi vet att de flesta människor vill klara sig själva. I det avseendet tror jag inte att vi har delade åsikter, för vad som skiljer moderaternas politik från den politik som vi socialdemokrater för är ändå den socialdemokratiska fördelningspolitiken, vilken ni inte vill kännas vid. Så några ord till Birger Andersson. Låt oss sätta skattereformen i sjön och studera effekterna av denna! Sedan får vi återkomma till dessa saker, om det skulle finnas fog för en sådan diskussion.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla och som vi senare skall fatta beslut om följer av den proposition som regeringen har lagt fram med anledning av den Hallmanska utredningen. Dess bättre kan man inte spåra särskilt mycket av det som utredaren föreslår. Jordbruksministern uttalar också att han saknar underlag för att kunna lägga fast en fullständig fiskeripolitik för framtiden. Orsakerna till bristfälligheten i utredningen kan vara flera — okunnighet, valet av expertis etc. Resultatet härav är inte bara att utredningen, som mi nistern uttrycker det, är otillräcklig utan också att den t.o.m. är oanvändbar med tanke på syftet, nämligen att bidra till att en framtida fiskeripolitik kan skapas som bevarar och slår vakt om fiskerinäringen. Det finns många exempel på att regeringen under årens lopp inte har slagit vakt om fisket. Jag har vid olika tillfällen sagt att regeringen frikostigt bjuder på fisk. Frihandelsavtalet 1972, anpassningsavtalet 1986 och avtalet om ensidiga koncessioner med Grönland är några exempel. Det som kan bli det största dråpslaget mot svenskt fiske svarade dock statsministern för, när han den 14—15 mars 1989 i Oslo skrev under ett avtal som innebär en fullständig liberalisering av handeln med fisk och marina produkter inom EFTA. Det var Island och Norge som drev frågan. De ville åt vår marknad, och de fick den gratis av statsministern. Han blev en hjälte på Island. I tidningarna kunde man läsa att den isländske statsministern lovade att öka tillförseln av isländsk fisk på den svenska marknaden, och vår statsminister svarade att det är hälsosamt att äta mycket fisk. Sedan uppger tidningen att statsministrarna skrattade gott åt sina fiskeskämt. Ja, det som kan vara skämt och skoj för den ene kan vara djupt allvar för många andra. Herr talman! Det är stor oro i fiskarleden i dag. Erfarenheten har visat att Sverige har en förmåga att gå före och vara generöst även om det drabbar den egna fiskerinäringen hårt. Oron minskade inte när statsministern den 15 januari i år i TV bl.a. sade: ”Jag tror att det går bra att klara vissa undantag. Om vi tar isländska fisket t.ex., det är ju ett extremfall, där Island är så oerhört beroende av sitt fiske att någon form av undantag för det landet är rimligt.” "Vilka undantag vill Sverige göra då?” , frågade reportern. ”Ja, jag vill inte precisera något sådant i dag, men jag vill inte utesluta att när vi kommer till slutskedet, att också Sverige kan begära något undantag. Men jag understryker: EFTA-länderna tillsammans får inte presentera för många undantag — då kommer EG-länderna och EG-företrädarna med viss rätt att säga att det här måste ni dra ner på. Vi får också ge upp saker som vi skulle, kanske rent nationellt, vilja ha annorlunda.” Det var statsministerns svar. Är det isländskt fiske som regeringen har ansvar för, eller är det norskt eller finskt? Se hur dessa länder slår vakt om sitt fiske! Se hur Island med skatternas hjälp ger sitt fiske ett stöd som vi inte ens kan drömma om! Eller se hur Norge håller på att lägga om sitt stöd till fisket, nu när EFTA-överenskommelsen innebär inskränkningar i generella stöd! I höstas ökade man i Norge det s.k. säravdraget för fiskare från 20 96 med ett tak på 16 000 kr. till 23 Jo med ett tak på 55 000 kr. Vad gör Sveriges regering? Jo, med folkpartiets hjälp lägger man fram ett förslag som tar ifrån de fiskare som har de lägsta inkomsterna deras särskilda avdrag på drygt 5 000 kr. och aviserar en neddragning även för dem som är borta från hemmet under längre tider. Finland fick göra ett undantag, och fiskeriministern Ole Norrback lovade för en tid sedan att Finland inte kommer att vara det första landet som avvecklar det nuvarande stödet och att detta stöd kan användas på ett annorlunda sätt. Att han dessutom kunde meddela att regeringen förlängt laxfisket med tio dagar visar att det finns andra åsikter beträffande laxen än den som hävdas av fiskeristyrelsen. ”Fiskeriministern försvarade vårt fiske”, stod det som rubrik i den finska fiskartidningen. Jag skulle uppskatta att få fälla samma omdöme om en svensk minister i EFTA-frågan. Enligt SCBs räkning fanns vid årsskiftet 3 250 fiskare som var heltidssysselsatta. Det var en nedgång med 650 sedan förra räkningen för fem år sedan. Minskningen fortsätter. I mitt län, Bohuslän, försvann under årets första månader ett hundratal fiskare av de 1200-1300 som har funnits där. Orsaken är låga inkomster och tungt, riskabelt slit. Antalet fiskefartyg har inte minskat under samma tid. Det innebär att besättningarna har reducerats för att uppehålla en något så när lönsam verksamhet. Det är många av de 530 skepp som finns i Sverige som trålar med en besättning på två man. Ganska många trålar och fiskar i dag med en man. Det är inte någon bra utveckling, men det är en förutsättning för att fiskaren skall få sin försörjning. Att vara två i stället för tre eller fyra innebär att arbetsbördan ökar, och till slut väljer många att göra något annat, med mera mänskliga arbetsinsatser. Gott om arbete i land, ovissa framtidsutsikter, bortovaro från hem och familj, kort semester och därtill låga inkomster väger lätt över fördelarna med ett fritt och härligt yrke med spänning, ett yrke i harmoni med naturen, där vackra sommardagar och bistra vinterdagar är en naturlig del av tillvaron. Det är därför från flera aspekter angeläget att vi bevarar den kår som finns i dag. Den behövs i vårt land, med dess långa kust och dess behov av kunnigt sjöfolk. Varför den behövs har jag vid många tillfällen redogjort för, och oftast har jag talat för döva öron. Men jag säger än en gång, att svenskt fiske behövs för vår beredskap, för folkförsörjningen och för att bevara en levande skärgård. Det är inte tomma hus under nio månader om året som ger liv åt skärgården. Det viktigaste för framtiden är enligt vår uppfattning att svenskt fiske inte slås ut på grund av snedvriden konkurrens. Fiskaren skall ha en med andra näringar jämförbar ekonomisk standard. Det ingår i det övergripande målet för fiskeripolitiken, som bör ligga fast. Så säger regeringen, och utskottet delar den uppfattningen. Jag anser uppriktigt att mycket av det som utskottet skriver är bra. Det är bara det att framtiden är så osäker. ”Regeringen kommer även fortsättningsvis att slå vakt om denna näring”, säger statsministern i ett interpellationssvar. Vad dessa uttalanden är värda får vi väl se så småningom. Jag konstaterar med tillfredsställelse att bomtrålningen i Skagerrak nu kommer upp till behandling internationellt. Fiskeristyrelsen har licensierat ett f.d. holländskt fiskefartyg som registrerats i Sverige och fiskar på svenska kvoter. Kuriöst nog skriver jordbruksministern i propositionen: ”Även i fortsättningen bör licens ges endast till fiskeföretag som innehas av yrkesfiskare eller av annan för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse.” Tydligen tillhör detta bolag, med delvis internationellt ägarskap, enligt fiskeristyrelsens uppfattning denna kategori. Herr talman! Det är med förvåning man läser att fiskeristyrelsen har den uppfattningen att bomtrålen gör nytta, när den ödelägger allt liv på botten. Då drar sig fisken dit, säger man i sin utredning. Vad som kommer sedan vet man inte. Trots att företrädare för havsfiskelaboratoriet i Lysekil har stått upp och talat om att bomtrålen inte gör skada på botten — i motsats till all erfarenhet — tar de ändå emot 300 000 kr. för att undersöka om bomtrålen skadar botten. Det blir enligt överenskommen tolkning av artikel 13 i EFTA-överenskommelsen möjligt att behålla reglerna om lägsta tillåtna pris och köp av överskott. Vi förutsätter att detta kommer att gälla alla reglerade fiskslag, även om jordbruksnämnden får i uppdrag att se på sill och strömming, som i dag är svårsålda. Jag vill ändå fråga regeringens talesman, om man kan tänka sig en framtid där fisket lämnas helt utan skyddsnät, bortsett från silloch strömmingsfiske, med en återgång till 30-talets förhållanden. Jag är säker på att Sverige blir ensamt om en så långt gående avreglering. System med lägstapriser och överskottspriser finns i både EG och EFTA-länder, och jag är övertygad om att de blir kvar. Därför är ett svar och ett klargörande på den punkten nödvändiga. Jag vill också, liksom vi har gjort i vår motion, framhålla värdet och nödvändigheten av att kunskaper som finns inom näringen tas till vara i de utredningar som på olika områden kommer att utföras av jordbruksnämnden och fiskeristyrelsen. Herr talman! Jag är förvånad över folkpartiets motioner. Folkpartiet välkomnar liberaliseringen och tolkar EFTA-överenskommelsen så att handeln med fisk och marina produkter liberaliseras den 1 juli 1990 enligt motion Jo50. Folkpartiet anser att det är viktigt att en avtrappning verkligen sker. Sverige må gå före de andra länderna, men det tycks inte oroa Anders Castberger och hans medmotionärer. Andra motionärer är inte rädda för att en avtrappning sker, men de är rädda för att Sveriges regering sin vana trogen går före. På samma sätt vill folkpartiet gå längre än fiskeristyrelsen eller, som man uttrycker det, minst lika långt som fiskeristyrelsen i sitt förslag i laxfrågan. Vet man att fiskeristyrelsen kan tänka sig och dessutom kommer att föreslå att Sverige ensamt skall vidta långtgående begränsningar i laxfisket om de andra Östersjöstaterna inte går med? Låt mig erinra om att folkpartiets representant i fiskeristyrelsen har reserverat sig mot det beslutet. Tala med honom, om ni träffas någon gång! Folkpartiet har fjärmat sig både från verkligheten och från fisket, som man tidigare stod nära. Man har ju tillgång till sakkunskap. Både förste suppleanten på Göteborgsbänken och Västkustfiskarnas vice ordförande är aktiva fiskare och politiker i folkpartiet. Om jag får ge ytterligare ett råd, vill jag be er att ta ett resonemang med dem. Ta också upp en del andra saker som har hänt under senare tid i folkpartiets fiskeripolitik! De reservationer som vi moderater har till betänkandet innebär mer en uppstramning av utskottets skrivning än en avvikelse härifrån, då utskottets skrivning i många fall är bra, men otillräcklig. Vi tycker emellertid att det är angeläget att med kraft understryka att avregleringen inte får ske snabbare i Sverige än i övriga EFTA-länder. Detta är så mera angeläget som folkpartiet inte delar vår uppfattning. Vi har också reserverat oss mot behållandet av loggboksplikten, som både fiskeristyrelsen och fiskare tycks kunna avvara. Dessutom skulle det spara mycket arbete för fiskeristyrelsen, och det skulle bli ett bekymmer mindre för fiskaren som har tillräckligt ändå. De synpunkter som vi har lagt fram i våra motioner och reservationer är själfallet betydelsefulla, aktuella och värda att yrkas bifall till. Men på grund av tidsbrist, som gör att alla bemödar sig om att avkorta voteringarna, yrkar jag bifall endast till reservation nr 2.